Herr talman! Jag deltar inte varje år i boxningsdebatten; jag gjorde det så sent som för ett år sedan, och därför kan jag i år avstå från att upprepa de gamla och välkända argumenten. Jag vill på den punkten kort och gott instämma i de synpunkter som herr Allard har anfört. Att jag trots detta begärt ordet beror på att vi så sent som den 14 mars hade en överläggning här i kammaren om Sydafrikas deltagande i olympiaden. Statsrådet Lange framhöll vid detta tillfälle som svar på en fråga, att han delade Riksidrottsstyrelsens uppfattning att detta beslut om Sydafrikas deltagande i olympiaden borde omprövas samt att rasdiskriminering är helt främmande för de idéer, som de olympiska spelen och för övrigt all idrott bygger på. Jag framhöll då — och jag vill gärna upprepa det att det måste vara en självklar princip att idrottsmän skall behandlas lika oavsett hudfärg och att de olympiska idrottslekarna skulle förlora sin mening om rasförtryckarna släpptes in. Sveriges riksidrottsförbund har begärt 900 000 kronor för svenskt deltagande i de olympiska spelen. Under normala förhållanden anvisas detta belopp med glädje. Vårt ekonomiska åtagande ter sig meningsfyllt endast under den förutsättningen, att de olympiska spelens fina tanke och idé inte förfuskas. I dag — en och en halv månad efter det att vi hade det förra samtalet här i kammaren i denna fråga — befinner vi oss inte i precis samma situation; vi behöver inte hysa samma oro och det känns som en stor lättnad. Jag sade vid detta tillfälle att dessa pengar vid ett uteblivande skulle kunna komma till användning på annat håll inom den svenska idrottsvärlden. Herr statsrådet framhöll att han hade full förståelse för att riksdagen kanske skulle komma att tveka i anslagsfrågan, om en omprövning ej kom till stånd. Mot den bakgrunden är det tillfredsställande att det nu skett en sådan omprövning. Det ser ju också ut som om förnuftet skulle segra. Den länge efterlysta omprövningen har verkligen kommit i gång. Men vägen dit har varit lång och knagglig. Så sent som i början av april läste jag i Idrottsbladet, att den olympiske »påven» Mr Brundage hade gripits av någonting som vi skulle kunna karakterisera som storhetsvansinne. Han hade en otrolig förklaring. De olympiska spelen i Mexico City, sade han, kommer att äga rum, även om bara jag själv och fem sydafrikaner skulle komma! Det har sagts att det fanns behov av en omprövning, och det är glädjande att den nu har kommit till stånd. När vi varit tveksamma och begärt en omprövning, så har det verkat litet underligt att man samtidigt på idrottshåll har sagt, att Sverige kommer att delia i olympiaden vad som än händer. Det stämmer inte överens med min uppfattning. Det har sagts att vi politiker inte skall yttra oss i denna fråga. Det tycker jag är en oriktig uppfattning. Sveriges olympiska representation liksom idrotten över huvud taget kan inte klara sig utan anslag från stat och kommun, och många med mig anser att idrotten är en samhällsangelägenhet som berör oss alla. Att det hade varit en orimlighet att släppa in Sydafrika i olympiska spelen i höst har framgått av mycket av det som skrivits i pressen. Ett yttrande har för mig varit avgörande. Bankdirektören Karl-Arvid Norlin i Svenska. sportskytteförbundet har avslöjat, att färgade skyttar i Sydafrikas olympiska lag var en omöjlighet, eftersom svarta män inte får bära vapen. Mot den bakgrunden är det alldeles otänkbart, att vi skulle ha vidhållit tidigare fattade beslut. Efter den debatt vi hade i kammaren för en och en halv månad sedan och efter statsrådet Langes upplysande svar kunde man emellertid läsa att även framstående idrottsledare var tveksamma. Man sade: Myndigheterna har ingen rätt att lägga sig i vad vi gör. Ett svenskt deltagande, sade man, kan genomföras utan riksdagsanslag. Detta uttalande var ju värt att notera. Insamlingsvägen, sades det, skulle man kunna få ihop det erforderliga beloppet, 900 000 kronor. Det är ju i och för sig en god idé att idrottsrörelsen på detta sätt effektivt skulle kunna ekonomisera en del av sin verksamhet, Det kan säkert behövas; även om riksdagen anvisar medel till deltagande i olympiaden, så uppstår naturligtvis nya önskemål och nya behov som inte kan tillgodoses. Om framstående idrottsle dare anser att det är så lätt att samla in pengar, så förstår jag inte varför man tvekar. även om riksdagen anvisar dessa medel för deltagande i olympiaden finns det ju stora behov kvar att täcka, ty samhällets insatser kommer alltid — det utgår jag ifrån — att framstå som otillräckliga. Det brukar sägas att vi inte skall politisera idrotten, och det har också sagts från denna talarstol. I princip delar jag den meningen. Men vem är det som politiserar idrotten? Enligt min mening det land som vägrar vita och färgade idrottsmän att tävla tillsammans. Den omprövning som nu sker innebär ju också ett bakslag för dem som tidigare inbjudit Sydafrika att delta i olympiaden i Mexico. Man måste hälsa med tillfredsställelse att den opinionsyttring som svept fram över världen nu tycks leda till en fullständig omsvängning. Jag hoppas att detta fördömande skall göra intryck också på dem som har makten i Sydafrika. Kanske man kan hoppas att denna diskussion skall bidra till en allt starkare opinion mot den förödmjukande rasåtskillnadspolitiken.

Herr talman! Jag hade inte heller i dag tänkt blanda mig i debatten beträffande boxningssporten; den har ju förts många gånger tidigare här i riksdagen. När jag nu ändå gör det är det på grund av att jag tycker att man bedömer denna gren av idrotten litet orättvist. Jag skall inte ge mig in på frågan om olympiaden och Sydafrika — jag vill på den punkten fullständigt instämma i vad föregående talare sagt. Men alla medajer har ju en baksida. Baksidan när det gäller idrotten och sporten är för de flesta grenar tävlingsmomentet. Jag tror att man kan gå till vilken medicinsk sakkunnig som helst och få konstaterat att tävlingsmomentet inte är bra. All idrotts mål är ju träningen, och medlet är tävlingen; det är för att skapa ett intressemoment i idrottsutövandet som man har tävlingen. Herr Sjöholm frågade drastiskt om det var så angenämt att se en boxare ligga raklång på golvet. Det är det naturligtvis ingen som tycker. Men det är ju inte heller så angenämt att på en idrottsplats se när bårbärarna kommer in med en bår och bär ut en fotbollsspelare som fått ett ben avsparkat. Det är inte heller så trevligt att under en bandymatch se hur bollen tar i en bandyspelares öga med de skador som det kan åstadkomma. Jag erinrar mig en episod som jag själv råkade ut för när jag spelade fotboll. Jag hade olyckan att komma in på lasarettet samtidigt som två andra kommit in för samma sorts skada; den ena hade kommit in på lördagen och den andra på söndagen, och jag kom på söndagskvällen. Vi hade meniskskador alla tre. När överläkaren gick förbi den öppna dörren till den sal där jag låg gick han och resonerade med underläkaren, och jag hörde då hur han sade: Hur skall vi göra med dessa fotbollsidioter? Jag är säker på att om man hade gått till läkaren och frågat så skulle denne omedelbart ha sagt, att fotbollen är till sådan skada, att man bör besluta upphöra med fotbollsspel. I så fall skulle kanske herr Sjöholm ha haft stöd för ett eventuellt krav att inte ge bidrag till fotbollssporten. Det kan tyvärr inte undgås att det uppstår vissa skador vid idrott. Jag talade tidigare om vissa synbilder som kanske inte är så angenäma. Låt mig komplettera dem med ytterligare ett par. Hur många är det inte som har sett en löpare som har stupat på mållinjen. Jag tycker inte det är angenämt — vare sig det har varit en löpning på en idrottsbana eller en löpning på en skridskobana. Det tillfälle när löparen just kommer över mållinjen och faller har jag inte tyckt vara angenämt att bli åskådare till. Jag vill emellertid säga att den uppbyggnad av kroppen som träningen medför är så pass värdefull att man väl får finna sig i sådana obehag. Jag fick ligga ganska länge på lasarettet för min skada, men jag vill bara säga att jag ändå tror att en hel del av min tid inom idrotten har varit så positiv att det fullt uppväger den tid som jag fick ligga sjuk. En annan sak som jag tycker borde komma med i bilden är att man ibland ger boxningen ansvar för och lägger på boxningssporten skulden för saker som boxningssporten som sådan inte är orsak till. Det har väl visats vid flera tillfällen — tyvärr kan man säga — att idrottsutövare, däribland kanske sådana som ägnar sig åt boxningssporten, har använt sig av alkohol och narkotika, och det är ju inte bra för någon människa. Jag undrar därför om man inte stundom blandar ihop skador som uppstått av detta bruk med skador som har uppstått genom boxningen. Träningen för boxning är mycket allsidig. Var och en kan ju studera vilken harmonisk kropp en boxare som är vältränad får. Jag vet att simningen också medför en utmärkt allsidig träning för kroppsutvecklingen, och det finns väl några fler idrotter med samma verkan. Men träningen för boxning är som sagt mycket allsidig. Jag är fullt medveten om att det förekommer vissa brister inom boxningssporten liksom det kan förekomma inom andra idrottsgrenar, men jag tycker nog att man skall överlåta till organisationerna själva att rätta till dessa brister. Det har väl visat sig att man inom boxningssporten har uppmärksammat skadeverkningarna och försöker att på alla sätt vidta åtgärder för att skydda boxningssportens utövare från dessa skador. Låt mig sluta med att än en gång erinra om vad som är idrottens mål: det är träningen för att skapa en sund kropp, och medlet för att nå detta är tävlingen.

Herr talman! Flera talare har ju sagt att de inte tänkt delta i denna debatt och jag får säga detsamma. Jag har inte deltagit i boxningsdebatterna tidigare när det har gällt utlåtanden från statsutskottet utan då har utlåtandena kommit från första lagutskottet. Emellertid tyckte jag att herr Hamrin i Jönköping i dag var så orättvis i sin framställning att jag måste begära ordet. Herr Hamrin sade att ungdomarna som deltar i boxningsklubbarna är vilseledda av sina fördomsfria ledare. Till kammarens protokoll önskar jag få antecknat ett uttalande av Svenska boxningsförbundet som lyder på följande sätt: »Den ungdom som till sin natur vill dela intresset omkring uppgiften med andra ägnar sig åt lagidrotten. Men den ungdom som är individualistiskt lagd måste ha rätt att tillfredsställa sina intentioner. Här har kampidrotterna jämsides med andra idrottsgrenar av individuell natur en stor uppgift: Att kanalisera aggressioner i rätt riktning. Vi vet inom vårt förbund vilken god uppfostrare amatörboxningen är, vilket har bidragit till att många svenska ungdomar har anpassats i sin slutliga miljö på rätt sätt. Det är också vetskapen om detta som gör att det fortfarande går att rekrytera ledare etc.

Jag tycker att vi måste ha klart för oss att det finns en positiv sida då det gäller denna verksamhet som inte kan negligeras. Jag vill understryka att de ledare och andra som verkligen försöker att ta hand om dessa ungdomar är värda ett bättre öde än att nagelfaras på detta osakliga sätt. Det är klart att den sten man länge spottar på till sist blir våt.

Svenska boxningsförbundets verksamhet är ändock ett led i det arbete som man med hjälp av dessa statsmedel försöker utföra. Utskottet skriver också helt riktigt att om inte Svenska boxningsförbundet får ifrågavarande anslag »innebär detta enligt riksidrottsförbundets uppfattning att amatörboxningen ändå kommer att fortleva men att Boxningsförbundets verksamhet betänkligt försvåras då det gäller ungdomsfostran, utbildning av ledare, instruktörer och domare». Detta är inte ett orimligt påstående, ty lämnas inte anslag måste också förutsättningarna för denna del av verksamheten försvinna. Med det sagda, herr talman, vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag vill bara ge några korta repliker till herr Johanson i Västervik och herr Dockered. Det är kanske riktigt, herr Dockered, att många av ledarna är i god tro. Jag håller det till och med för sannolikt men man måste dock konstatera, att man inte kan använda hjärnskakningen som ett medel i den sociala verksamheten. Det är emellertid vad man gör. I den gjorda utredningen lämnas bevis på att man inte kan boxas utan att det uppstår hjärnskakningar. Det är riktigt att det är en individualistisk »idrott». Det är den verkligen, herr Dockered, ty det är bara två med och till slut ofta bara en. Mer individualistiskt kan det knappast bli och jag anser inte att det är en fördel. Herr Johanson i Västervik sade att träningen är bra. Men boxningsträningen är inte bra, ty det framgår också av utredningen att även slagen vid träning är farliga, inte bara knockoutslagen. Det är bevisat, skriver utredningen, att många boxare som aldrig har varit slagna knockout har fått obotliga hjärnskador. Även slag som utdelas under träning är sålunda farliga. Vad sedan den nämnde fotbollsspelaren och den bandyspelare som fick en boll i ögat angår är det inte meningen att man under bandyspel skall slå bollen i ögat på en motståndare, herr Johanson! Det är en olycka. även fotbollsspelaren som omnämndes var offer för en olycka. Men boxaren är offer för boxningen, sådan som den regelrätt skall utföras. Man måste kunna lära sig denna skillnad, herr Johanson! Den är fundamental. Jag har heller inte hört någon läkare som vill förbjuda fotboll — som väl är! — men jag skulle kunna räkna upp hundratals läkare som vill förbjuda boxningen. Det måste väl ligga något i det. Idrotten skall ge sin utövare en sund kropp, men det får ingen genom att utsätta sig för hjärnskakningar. Sedan har jag ställt två mycket konkreta och väsentliga frågor till herr Allard utan att få svar. Det är en talande tystnad, och jag vill gärna uppfatta den så att herr Allard är en verklig idrottsvän och att han därför inte anser sig kunna svara på frågorna. Slutligen vill jag citera en annan herr Johansson, som måste sägas vara auktoritet i sammanhanget, nämligen Ingemar Johansson, f.d. nationalhjälte. Han har uttalat att man borde förbjuda hela rasket, både amatörboxningen och den professionella boxningen. Han har också alldeles riktigt påpekat att alla idrottsmän blir allt bättre, och en bättre boxare blir ännu farligare för sin motståndare. Ju hårdare han slår, desto farligare blir han för motståndaren. Ingemar Johansson har formulerat det så, att den dag en gång kommer då en boxare kan slå ihjäl en annan med ett enda slag. Jag vill fråga, om vi verkligen skall invänta den dagen — och påskynda den med hjälp av skattemedel! Det tål riksdagens anseende helt säkert inte vid.
Herr talman! Jag ber herr talmannen och kammarens övriga ledamöter om ursäkt för att jag förlänger denna debatt ytterligare, men det är faktiskt herr Sjöholms skuld mer än min, eftersom han här har upprepat sina frågor till mig och jag inte vill att de skall stå obesvarade i protokollet, även om jag själv tycker att frågorna har besvarats tidigare. Herr Sjöholm frågade vad det är för skillnad mellan amatörboxning och professionell boxning. Han vet emellertid mycket väl att det är en väsentlig skillnad. För det första gäller för amatörboxningen en mängd säkerhetsföreskrifter som inte tillämpas vid den professionella boxningen. För det andra har de professionella boxarna hårdare handskar än amatörboxarna. För det tredje utkämpas professionell boxning under betydligt fler ronder än amatörboxningen. För det fjärde är den professionella boxningen en många gånger mycket osympatisk affär, och man kan inte beskylla amatörboxningen för att vara någon affär. Det finns ytterligare några skillnader som jag emellertid inte här skall ingå på. Jag vill bara poängtera att när vi i dag diskuterar statsbidraget till boxningen, så gäller det amatörboxningen. Vidare frågade herr Sjöholm hur jag ställer mig till knockouten och om jag tycker det är trevligt att se en boxare ligga utslagen. Jag vill klart och kategoriskt svara att jag inte tycker det är trevligt. Och för att kammarens leda möter skall få klart för sig att knockouten inte är det vanliga slutet på en amatörboxningsmatch vill jag nämna att det 1964 utkämpades 1132 amatörmatcher här i landet, av vilka 54 slutade med knockout. Jag tycker att det var 54 för mycket. De säkerhetsåtgärder som Boxningsförbundet under en lång följd av år har vidtagit är också tillkomna bl.a. för att undvika sådana inte trevliga slut på amatörmatcherna. Slutligen vill jag upprepa vad jag sade tidigare, nämligen att de elva medicinska experterna i utredningen har haft fyra olika alternativ att välja på från medicinska utgångspunkter. Det första gällde ytterligare säkerhetsföreskrifter, det andra en begränsning av boxningen, det tredje ett partiellt förbud och det fjärde ett fullständigt förbud. Från medicinska utgångspunkter stannade experterna vid att det lämpliga var ytterligare säkerhetsföreskrifter. Vidare kom de till den slutsatsen att det bör utgå ekonomiska bidrag till utarbetandet av bästa möjliga typer av handskar, huvudskydd och ringunderlag som skall förhindra skador inom boxningen. I utredningens betänkande uttalas att de sålunda föreslagna rekommendationerna skall tillfredsställa rimliga medicinska krav. Jag ber än en gång herr talmannen och kammarens ledamöter om ursäkt för att jag förlängt debatten, men jag har nu besvarat herr Sjöholms frågor.

Herr talman! Det statsutskottsutlåtande som vi nu skall behandla rör arbetsmarknadspolitiken, lokaliseringspolitiken och inte minst glesbygdsfrågorna. Jag ämnar först tala om arbetsmarknadspolitiken och sedan om loka liseringspolitiken, men jag kommer inte att ingå på alla reservationer som fogats vid utlåtandet. En del talar för sig själva, andra kommer att behandlas av andra reservanter. Arbetsmarknadsfrågorna har tilldragit sig ett mycket stort intresse vid årets riksdag. Statsutskottets tredje avdelning har inte på länge — om ens någonsin — haft så många motioner rörande arbetsmarknadsfrågorna att behandla. Intresset har inte endast varit stort utan klart positivt. Motionärerna vill genomgående ha till stånd förbättringar. Det kan inte heller bestridas att bakom denna motionsaktivitet när det gäller arbetsmarknadsfrågorna ligger en viss kritisk inställning. Man har ansett att mer borde ha gjorts, särskilt i fråga om generella insatser för att öka sysselsättningen inom näringslivet. Den känslan har väl inte endast funnits inom oppositionspartierna, även om vi har väckt ett stort antal motioner med förslag till sysselsättningsfrämjande åtgärder — ett förhållande som inte kan bestridas av socialdemokraterna. Men eftersom det förefaller vara alldeles nödvändigt för regeringspartiet att misstänkliggöra oppositionen i fråga om arbetsmarknadsoch sysselsättningspolitiken tillgriper socialdemokraterna metoden att låtsas som om oppositionspartiernas företrädare inte menade allvar med vad de sagt i denna fråga. Oppositionen beskrivs som opålitlig. Dess intresse för sysselsättningen anses inte vara någonting att bygga på. LO-ordföranden har nyligen sagt att han misstror folkpartiet i fråga om arbetsmarknadspolitiken och som enda skäl för denna misstro anfört att folkpartiet i början av 1960-talet föreslog en minskning av anslaget till beredskapsarbeten. Påståendet är riktigt. 1961, eller möjligen 1962, gjorde folkpartiet en annan bedömning än regeringen beträffande behovet av anslag till beredskapsarbeten. Det berodde väl delvis på att man ville ha en större andel av arbetena förlagd till dagsverksbilliga sådana. För övrigt ansågs risken för anslagsbrist obefintlig. Det går som bekant — det förekommer ofta — att besluta om ökade anslag på tillläggsstat. Vad LO-ordföranden inte nämnde och som enligt min mening är viktigare är att det i samma motion som den, där ni redovisade nyssnämnda bedömning föreslogs en utredning om arbetsmarknadspolitiken och att motiveringen för utredningen liksom uppräkningen av det som skulle utredas var klart positiv. Utredningen kom också till stånd, och folkpartiet betraktade frågan som så väsentlig att det placerade partiordföranden som ledamot i utredningen, vilket inte är särskilt vanligt. Det är rätt underligt att höra LO ordföranden försöka bevisa att oppositionen inte är pålitlig när det gäller arbetsmarknadspolitiken. Skulle det verkligen vara till fördel för medlemmarna i LO, om denna pålitlighet fanns endast hos ett parti, dessutom ett parti som nu inte tycks förfoga över mer än 40 procent av valmanskåren? Vore det särskilt bra om arbetsmarknadspolitiken som enda stöd hade ett minoritetsparti, som dessutom synes vara på tillbakagång? Borde det inte inge LO:s ledning tillfredsställelse att intresset för en aktiv lokaliseringspolitik finns på alla håll? Naturligtvis borde så vara fallet, om man satte de arbetslösa i första rummet och inte partiets anspråk på att ha monopol på intresset för arbetsmarknadspolitiken. Viktigast just nu tycks vara att s-märka arbetsmarknadspolitiken. Vad situationen på arbetsmarknaden i dag beträffar kan man, om man ser till sysselsättningsläget, knappast tala om några pålitliga tecken till en konjunkturförbättring. En del av vinterarbetslösheten är ju säsongbetonad och brukar avta under vinteroch vårmånaderna. Det har varit dåligt med den saken i år ända fram till april månad. Arbetslösheten sjönk visserligen något i februari i förhållande till januari, men det berodde dels på att antalet personer i beredskapsarbeten ökade, dels på någon minskning av arbetslösheten bland byggnadsarbetarna — alltså en ren säsongfråga. I mars däremot blev det just ingen nedgång alls i förhållande till februari. Antalet anmälda hos arbetsförmedling minskade något, men i stället ökade antalet i beredskapsarbeten mer. Under den gångna delen av april månad har det emellertid rapporterats en rätt betydande minskning av antalet anmälda hos arbetsförmedlingarna. Det kan vara fråga om en försenad säsongförbättring. Om minskningen kan tas som intäkt för att tala om en konjunkturförbättring är däremot osäkert, men det är möjligt att man kan peka på andra förhållanden som talar för att konjunkturen är på väg uppåt. Finansministern påstod i ett anförande i går att vi nått botten av konjunktursvackan, och det är att hoppas att han har rätt. Tecknen på en förbättring är dock ännu för svaga för att man skall kunna hävda att det inte längre finns skäl för sysselsättningsskapande åtgärder. De frågor riksdagen har att behandla i dag rör emellertid egentligen inte generella åtgärder för att förbättra det allmänna sysselsättningsläget utan snarare selektiva insatser för att hjälpa dem som blir arbetslösa. Det är väl inte minst sådana åtgärder som socialdemokratin vill ha monopol på. Vi inom oppositionen har dock ingen anledning att villfara detta anspråk utan har reserverat oss på de punkter där vi anser att förbättringar bör vidtas. Jag vill också understryka att motsättningarna endast rör detaljer och att det — såsom framgår av utskottets utlåtande — råder stor principiell enighet i dessa frågor. Jag skall emellertid helt kort beröra några av reservationerna. Vi från folkpartiet har föreslagit en utökning av antalet tjänster med 30 för arbetsförmedlingarna. Arbetsmarknadsstyrelsen hade begärt 320 nya tjänster, men departementschefen föreslår endast 80. Vi tycker att alldeles oavsett om läget på arbetsmarknaden förbättras eller inte behövs det mer personal för att det skall bli möjligt att göra de arbetskrävande och individuellt utformade insatser som erfordras för att hjälpa de svårplacerade till rätta. Vi har också ett antal reservationer om arbetsmarknadspolitiken = tillsammans med centerpartiet. En gäller att arbetsmarknadsstyrelsen skall bemyndigas att besluta om beredskapsarbeten i tätorter inom glesbygden, avseende nyeller ombyggnad av industribyggnader. Detta är en form som användes redan innan riksdagen fattade beslut om lokaliseringspolitiken. Att återuppta denna verksamhet i glesbygdernas tätorter bör i nuvarande konjunkturläge vara motiverat. I en annan reservation föreslås att stödet till halvskyddad sysselsättning skall kunna avse även äldre eller eljest svårplacerad arbetskraft. Det är fråga om en utvidgning av möjligheterna att tillträda halvskyddad = sysselsättning, och vi anser att detta ibland kan vara den enda möjligheten att hjälpa dessa människor till arbete. I en gemensam reservation från alla tre oppositionspartierna föreslås att riksdagen begär förslag om statsbidrag till företagsutbildning i enlighet med arbetsmarknadsstyrelsens petitayrkanden. Sådan verksamhet förekommer redan i form av lokaliseringsutbildning. I motionerna anges emellertid ett par förutsättningar för att statsbidrag skall kunna utgå: utbildningen skall avse sådan personal som behöver nyanställas och som i samband därmed är i behov av omskolning eller personal som på grund av ändringar i produktionen behöver omskolas och eljest löper risk att bli friställd. — Det är alltså inte fråga om att staten skall överta den or dinarie yrkesutbildning som försiggår i företagen. Vi har också föreslagit att ungdomar som har genomgått utbildning men som inte kan erhålla arbete på hemorten skall kunna få resebidrag, om de erhåller anställning på annan ort. Det kan här vara anledning att påminna om att det finns en icke obetydlig ungdomsarbetslöshet just nu. Den 11 mars var 8296 personer under 24 år anmälda vid arbetsförmedlingarna, och av dessa hade 4587 varit arbetslösa mer än en månad. Jag vill även omnämna en reservation som folkpartiet har avgett tillsammans med centerpartiet och som avser en punkt där vi reserverat oss vid ett par tidigare tillfällen, nämligen inkomstprövningen för grundbidrag vid omskolning. För närvarande gäller att den ena makens grundbidrag skall reduceras med hänsyn till den andra makens inkomst. Denna bestämmelse bidrar till att minska ersättningen, särskilt till gifta kvinnor. Arbetsmarknadsstyrelsen har både i fjol och i år föreslagit en ändring på denna punkt. även motionärer ur regeringspartiet har föreslagit detsamma. Utskottsmajoriteten säger emellertid nej till vårt förslag och hänvisar till berörd önskvärd prioritering av kostnadskrävande reformer, som det heter i utlåtandet. För vår del har vi haft svårt att inräkna denna reform bland de mer kostnadskrävande, men däremot tycker vi att den är ganska angelägen. Sedan bör jag kanske tillägga, innan jag slutar med arbetsmarknadsavsnittet, att departementschefen i årets statsverksproposition har upptagit ett par av våra förslag som riksdagen avslog i fjol. Det ena gäller att arbetsmarknadsstyrelsen skall få i uppdrag att förhandla rörande avtal om förlängning av varseltiden. Det andra är ett förslag om att näringshjälp skall kunna utgå även till ensamstående kvinnor som är svårplacerade på arbetsmarknaden. Jag väntar mig emellertid inte att från regeringens sida få höra att våra initiativ haft någon inverkan på regeringens proposition; det är tydligen bara när en proposition återtas som våra motioner är betydelsefulla. Beträffande lokaliseringspolitiken föreslås i en folkpartireservation en ökning av femårsramen för lokaliseringslån med 150 miljoner kronor mer än vad departementschefen föreslår. En ram av den storlek som vi föreslår skulle göra det möjligt att under andra hälften av femårsperioden bedriva en lokaliseringspolitik av ungefär samma omfattning som under den första hälften av denna period. Av statsverkspropositionen framgår att efterfrågan på lokaliseringslån varit något mindre under hösten 1967. Denna minskning kan emellertid vara tillfällig och bero på konjunkturen. Det kan väl också invändas att det är möjligt att regeringen höjer ramen senare under perioden, men ett beslut nu om en ram av den storlek vi föreslår skulle dock uppfattas som ett uttalande från riksdagens sida att den i fortsättningen räknar med en lokaliseringspolitik av minst samma omfattning som hittills under perioden. Departementschefens förslag beträffande anslag till lokaliseringsbidrag har vi däremot godtagit. Det får väl också anses Önskvärt att tyngdpunkten ligger på lånesidan, dock med undantag för stöd som utgår till företag i vissa glesbygdstätorter. Under den tid som nu förflutit av försöksperioden har man fått vissa erfarenheter beträffande lokaliseringspolitiken och dess verkningar. Dessa förefaller att i stort sett ha varit positiva, men det är klart att en del svårigheter uppstått. Det finns exempel på företag som gjort utvidgningar med hjälp av lokaliseringslån men som fått bekymmer exempelvis med likviditeten. Det kan bero på att man vid starten underskattat både inkörningstidens längd och behovet av rörelsemedel. Optimismen har varit litet för stor. Det blir nu lokaliseringsutredningens uppgift att med ledning av de erfarenheter som vunnits under denna tid pröva hur verksamheten i fortsättningen skall bedrivas. I reservationer till utskottsutlåtandet föreslår vi från oppositionens sida vissa ändringar av villkoren för lokaliseringsstöd. Bl.a. önskar vi att rörelsemedel skall inräknas i stödunderlaget när det gäller områden med hög arbetslöshet och låg inkomstnivå samt ökat lokaliseringsstöd, främst i det norrländska inlandet. När beslutet om lokaliseringspolitiken hösten 1964 fattades, väckte det väl vissa förhoppningar även i glesbygderna. Dessa förhoppningar har icke infriats. I den mån lokaliseringspolitiken haft någon betydelse för rena glesbygden har den snarast bestått i att avfolkningen påskyndats. I vissa fall har dock den närmaste tätorten fått större möjligheter att fylla sin uppgift, och kommunblocket har fått ökade resurser genom viss 1okalisering av företag. När man talar om glesbygden och dess problem, kommer man alldeles osökt in på förhållandena i norra stödområdets inland, beroende på att glesbygdsproblemen där är mest kännbara. De stora avstånden medför att tätortsservicen måste tillhandahållas i stort sett av glesbygdernas egna tätorter. Centra vid kusten ligger för långt bort för att den service som där ges skall kunna utnyttjas av befolkningen. Om man inte räknar med att helt avfolka inlandet, vilket inte bara skulle betyda att skogsråvaran inte längre kunde utnyttjas utan också skulle innebära ett stort bakslag för turismen, för att endast nämna två skäl, blir slutsatsen att ett antal tätorter i inlandet måste ges ekonomiska möjligheter att fullgöra sina uppgifter. Industrilokalisering till dessa tätorter skulle naturligtvis öka kommunbloc kens förutsättningar att med egna medel svara för en hygglig service. Betingelserna för industriell verksamhet är emellertid något sämre i inlandet än i kustbygden, och det behövs därför kraftigare lokaliseringsstöd för att företagens konkurrensvillkor skall utjämnas. I viss utsträckning är detta också iakttaget: arbetsmarknadsstyrelsen har medgivit större bidrag vid lokalisering i inlandet än vad som genomsnittligt har utgått. Det bör vara möjligt att ytterligare markera denna skillnad till inlandets förmån. Ett bifall till reservationen från mittenpartiernas representanter i statsutskottet om att dessa medel inräknas i bidragsunderlaget för glesbygden bör verka i just den riktningen. Tyvärr är det anledning misstänka att inte ens en rätt betydande förstärkning av lokaliseringsstödet till företag i inlandet kommer att få avsedd verkan. Det beror på att hindren för lokaliseringspolitiken i dessa tätorter inte enbart eller ens till huvudsaklig del är av ekonomisk natur. Det torde vara svårt att göra en kalkyl som visar att det även med förstärkt lokaliseringsstöd inte är möjligt att i inlandets tätorter bedriva tillverkningsindustri, medan det däremot i kustbygden är möjligt att göra det med ett mindre stöd. Det förhåller sig nog så, att en del av det motstånd som rests mot att lokalisera företag till inlandet beror på att man saknar industriell miljö. När det gäller initiativ för nya företag synes exemplets makt vara mycket stor. En betydande del av motståndet torde emellertid också bero på att man känner sig osäker om inlandstätorternas framtid. Man menar att utflyttningen från glesbygderna kommer att fortsätta, och därmed försvagas också tätorterna inom området och deras möjligheter minskas. En sådan osäkerhet om framtiden är en mycket dålig jordmån för initiativ av ortens egna invånare och bidrar även till att avskräcka företag på annat håll från att förlägga filialtillverkningar till dessa tätorter. Om detta antagande är riktigt måste slutsatsen bli att den första och grundläggande åtgärd som bör vidtagas är att avlägsna denna osäkerhet om framtiden. Det kan endast ske på ett sätt: statsmakterna måste garantera dessa tätorters bestånd genom ett klart löfte att de skall erhålla det stöd de behöver för att tillhandahålla fullgod service, även om avfolkningen fortsätter och de berörda kommunblockens ekonomi därigenom ytterligare försvagas. Staten bör enligt min mening ge en bindande garanti för att de nödvändiga serviceorterna skall bestå och i handling visa att man menar allvar med detta löfte. I det förslag till lokaliseringspolitisk målsättning som uppgjorts av länsstyrelsen i Västerbotten har denna tankegång uttryckts på följande sätt: »En förutsättning för att privat företagsamhet i större utsträckning än hittills skall kunna rekryteras till inlandets centralorter är sannolikt att samhället i handling klart dokumenterar sin beslutsamhet att bygga upp dessa tätorter till på lång sikt livskraftiga enheter.

Det har snart gått fyra år sedan detta löfte lämnades. I årets statsverksproposition finns upptagen en anslagspost under socialhuvudtiteln på 5 miljoner kronor till servicestöd. Beloppet är givetvis otillräckligt. Men dessutom talas det i statsverkspropositionen om försöksverksamhet. Härigenom missar man alldeles den psykologiska effekten; ingen tror mer på framtiden i dessa bygder därför att staten anslår ett mindre belopp på försök. Det brukar framhållas att om man med lokaliseringspolitiska åtgärder lyckas få industri till inlandets tätorter, så erhåller dessa tätorter ökade möjligheter att lämna en god service till befolkningen i kringliggande glesbygd. I mitt resonemang har jag vänt på detta och gjort gällande, att om staten garanterar att dessa tätorter skall bestå och äga ekonomiska möjligheter att fullgöra sina uppgifter som serviceorter även i framtiden, så kommer lokaliseringspolitiken att ha större utsikter att lyckas också på dessa orter. En garanti av statsmakterna av det slag jag här berört rekommenderas i den reservation om glesbygdsproblemen som alla tre oppositionspartierna har enats om. Ett sådant löfte bör ges snarast möjligt och man bör understryka att det är allvarligt menat genom att samtidigt besluta om omedelbara åtgärder av servicestödjande slag. Samtidigt med åtgärder som berör tätorter bör staten genomföra olika punktinsatser som bidrar till att åstadkomma bättre förhållanden för dem som bor i själva glesbygderna, och det gäller då inte endast inlandets glesbygder. Den arbetsgrupp för glesbygdsfrågor som tillsatts inom Kungl. Maj:ts kansli har nu arbetat ett och ett halvt år. En vetenskaplig undersökning om glesbygdernas problem har också redovisat vissa resultat. Det måste därför finnas tillräckligt material för att regeringen redan för nästa års riksdag skall kunna framlägga vissa förslag till åtgärder. Som exempel på insatser från statens sida, avsedda att direkt påverka betingelserna för dem som bor i glesbygderna, kan nämnas stöd till underhåll av enskilda vägar, ökade bidrag till att bevara kollektiva trafikmedel som hotas av indragning samt stöd till varudistributionen, när denna inte längre är lönsam. Det kan tilläggas att det stöd till äldre arbetslösa, som vi kommer att behandla vid nästa arbetsplenum och som före slagits av KSA-utredningen, i vissa fall kan påskynda nedläggningen av handelsbutiker i glesbygderna. Det kanske ibland förefaller en äldre innehavare av en sådan butik med svag lönsamhet förmånligare att upphöra med verksamheten och att ansöka om stöd. Befolkningen kan då få den föreställningen, att nedläggningen av deras handelsbutik subventioneras av staten. Ett villkor för att erhålla äldrestödet är att vederbörande står till arbetsmarknadens förfogande. När det gäller äldre personer, som inte kan omskolas och inte gärna förflyttas, och när det gäller områden där den lokala arbetsmarknaden inte kan erbjuda någon sysselsättning, såsom fallet ofta är i glesbygderna, saknar detta villkor all praktisk betydelse. I en reservation från centerpartiet och folkpartiet föreslås att i sådana fall den som vill ha stöd skall medges valfrihet, innebärande att han antingen upphör med rörelsen — det må vara ett jordbruk, en lanthandel eller någonting annat — och erhåller stöd, eller också fortsätter rörelsen, som då bör ge en del av försörjningen, och nöjer sig med att få ett reducerat stöd. Detta yrkande har framställts på grund av en motion i vilken man föreslår skyddad sysselsättning i jordbruk i glesbygderna. Vi har i reservationen lämnat frågan öppen om det skall ske på det sättet eller genom ett minskat KSA-stöd. Jag tycker att det skulle vara till fördel såväl för det allmänna som för den enskilde som söker kontantstöd att vederbörande får möjligheter att träffa ett sådant val. Andra exempel på åtgärder för att förbättra förhållandena för glesbygdsbefolkningen finns i de berörda motionerna och i reservationen. Trots att jag sålunda anser att en rad förslag bör kunna föreläggas riksdagen utan att resultatet av en ny utredning inväntas har jag anslutit mig till förslaget om en parlamentarisk utredning av glesbygdernas problem. Utredningens uppdrag bör omfatta glesbygdernas situation på längre sikt och torde få ges viss begränsning med hänsyn till lokaliseringsutredningens uppgifter. I utredningens uppdrag bör även ingå att beakta naturvårdsintressen. Det bör upprättas en plan över vilka åtgärder som anses nödvändiga för att bevara det svenska odlingslandskapet i områden där traditionell jordbruksdrift med nuvarande villkor inte längre är lönsam. En parlamentarisk utredning med uppdrag att framlägga förslag till en mera långsiktig lösning av glesbygdernas problem bör därför tillsättas. Men jag understryker att en sådan utredning, om den kommer till stånd, inte får åberopas som skäl för passivitet från statens sida under den tid den arbetar samt att den bör framlägga delbetänkanden när den finner anledning föreslå vissa omedelbara åtgärder. Herr talman! Med dessa ord vill jag yrka bifall till samtliga reservationer av herr Per Jacobsson m.fl.

Herr talman! År 1966 beslutade riksdagen om nya riktlinjer för arbetsmarknadspolitiken. Åtskilliga av de beslutade åtgärderna hade dessförinnan prövats i en mer eller mindre omfattande försöksverksamhet. Som målsättning för den framtida arbetsmarknadspolitiken fastslogs att den, förutom att ge trygghet åt den enskilde, bl.a. skulle utgöra ett viktigt led i den ekonomiska politiken och vara ett aktivt medel i strukturpolitiken inom = näringslivet. Någon strid om dessa huvudprinciper har det inte varit; i varje fall har det inte från centerns sida gjorts några invändningar mot dem. Det är glädjande att socialdemokraterna nu har accepterat centerförslaget om en allmän arbetslöshetsförsäkring. Det förslaget framfördes reservationsvis för cirka fyra år sedan. Det hade varit bra om en sådan försäkring varit i funktion nu när så många känner otrygghet i sysselsättningen. Olika meningar har däremot gjort sig gällande om huruvida tyngdpunkten bör ligga på de s.k. rörlighetsstimulerande åtgärderna i arbetsmarknadspolitiken eller på de lokaliseringspolitiska åtgärderna. Utan att vilja inskränka de rörlighetsstimulerande åtgärderna har centern föreslagit en kraftigare och mer differentierad satsning på de l1okaliseringspolitiska insatserna. Den ekonomiska överhettningen och de olika bristproblemen i expansionsorterna, t.ex. bostadsbristen, tror vi skulle ha kunnat undvikas, i varje fall i viss utsträckning, om lokaliseringspolitiska åtgärder erhållit större prioritet. Dessa olikheter mellan å ena sidan centerpartiets och man får nog numera också säga folkpartiets politik och å andra sidan socialdemokraternas består alltjämt. Högern och socialdemokraterna har fortfarande sällskap med varandra när det gäller lokaliseringspolitiken, vilket ju framgår av det föreliggande utskottsutlåtandet. Riksdagsbeslutet 1966 fattades mot bakgrunden av full sysselsättning i näringslivet och hög efterfrågan på arbetskraft. Starka krafter verkade då för att öka takten i strukturförändringarna i näringslivet. Olika åtgärder såväl inom som utom arbetsmarknadspolitiken ansågs då betydelsefulla för att påskynda strukturomvandlingen. Från centerpartiets sida tillrådde vi försiktighet beträffande aktiviteten att på ett onaturligt sätt ytterligare öka takten i strukturomvandlingen. Företagsnedläggelserna har ju ökat till omkring det dubbla mot vad som under tidigare år varit vanligt. Man får väl säga att regeringens önskan om och strävan till snabbare strukturförändringar i vårt näringsliv har infriats över förväntan. De har tagit en omfattning som nu sprider en betydande osäkerhet beträffande tryggheten i anställningen inom en stor del av vårt näringsliv. Teorierna stämmer som bekant inte alltid med verkligheten. Hur stor regeringens skuld är till den rådande otryggheten kan man tvista om. Naturligtvis betyder konjunkturdämpningen en del i detta sammanhang. Från vår sida har vi emellertid ansett att regeringen och den socialdemokratiska majoriteten har en stor skuld till det rådande läget. Bristerna ligger främst på det näringspolitiska och ekonomiska planet, där nyssnämnda företeelser i viss mån kan förebyggas. Dessa frågor skall ju inte diskuteras i dag, men jag kan inte underlåta att nämna dem, eftersom de har så stor betydelse för sysselsättningen. Centerpartiet har vänt sig mot strävandena att pressa näringslivet för att öka takten i strukturomvandlingen, vilket också skulle innebära större möjligheter för staten att styra näringslivet exempelvis över kreditgivningen. Idén bakom strävan att öka takten i strukturomvandlingen har varit, som jag uppfattat den, att man därmed skulle öka produktiviteten inom näringslivet och att arbetare i s.k. låglönenäringar snabbare skulle komma över till bättre betalda näringsområden. Det är alltså två i och för sig mycket vällovliga strävanden. Hur har det då blivit? Vi har fått en ökad arbetslöshet och en ökad otrygghet främst bland de lågavlönade. Vi har inte kunnat hålla takten i produktionsutvecklingen. Den har minskat under 1967. Tillåt mig, herr talman, att citera en rapport från arbetsmarknadsinstitutets chef där han berör just dessa förhållanden. Där sägs: »Med stor samstämmighet uppger nedläggningsstudier, att 20 å 25 Jo av den friställda arbetskraften inte kan finna nytt arbete. En halv procent av landets arbetskraft tvingas årligen av den tekniska utvecklingen i vidsträckt mening ut i arbetslöshet, sysslolöshet, undersysselsättning, sjukdom eller förtidspension. Ca 25 7 av dem som lyckats få nytt arbete får finna sig i en sänkning av arbetets kvalifikationsgrad, sänkt lön och/eller försämrade arbetsvillkor i övrigt. En tredje grupp — den största — får visserligen behålla sin arbetsplats men tvingas till omplaceringar inom företaget, som medför försämringar beträffande lönen eller andra arbetsvillkor ... Sammanlagt berörs sålunda 2 å 2,5 7 årligen av vår aktiva befolkning av oförmånliga förändringar i sin labour-force status eller sin arbetsstatus.» Detta har kommenterats av fil. lic. Sten Johansson i det socialdemokratiska förbundsorganet Tiden i novembernumret 1967 på följande sätt: »För det berörda kollektivet leder nämligen inte ;strukturrationaliseringen till löneutjämning och inte till löneförhöjningar heller. I stället är det de friställda arbetarna och tjänstemännen som får betala strukturrationaliseringen. Inte nog med det. Det är de sämst ställda inom arbetarklassen som drabbas hårdast.» Det synes mig därför befogat att vi bedriver en näringsstyrande arbetsmarknadspolitik med måtta och försiktighet. Vad socialdemokraterna bara för ett par år sedan ansåg vara en verkligt progressiv politik med tanke på låglönegrupperna visar sig vara något helt annat när den vetenskapligt belyses. Det är därför angeläget att de arbetsmarknadsmässiga åtgärderna kontinuerligt blir föremål för forskning och vetenskapligt studium. Centern vill gärna understryka detta. Arbetsmarknadsinstitutet, som inrättades 1966 och vars inrättande vi stödde, borde kunna fullgöra denna forskningsuppgift, och jag hoppas institutet får resurser härför. Detta gäller ett utomordentligt viktigt område inom samhällspolitiken. Det :skulle vara synnerligen intressant om ifrågavarande forskning också inriktades på ekonomin, framför allt den samhälleliga, då det gäller flyttningspolitiken kontra lokaliseringspolitiken. Det är ju om avvägningen mellan dessa två linjer inom sambhällspolitiken som striden stundom är rätt het mellan främst socialdemokraterna och centerpartiet. I dessa sammanhang kommer många värderingar in i bilden, t.ex. utnyttjandet av redan gjorda samhällsinvesteringar, möjlighet till sysselsättning för svårflyttad arbetskraft, fritt val av miljö och bostadsort, avledning av de till synes konstanta bristproblemen — framför allt bostadsbristen i expansionsområdena. Vi är rätt övertygade om att socialdemokraterna gjort samma felbedömning på detta område som beträffande den påskyndade strukturomvandlingen, som skulle vara till välsignelse för låglönegrupperna. En fortgående strukturomvandling inom hela näringslivet i takt med den tekniska och ekonomiska utvecklingen är naturligtvis en förutsättning för en fortsatt standardhöjning och expansion inom näringslivet. Vad jag tidigare sagt om strukturförändringens inverkan beträffande framför allt låglönegrupperna får inte tydas så, att centerpartiet är emot strukturförändringar inom näringslivet, tvärtom. Det är närmast en motivering för att det enligt vår åsikt är samhällets uppgift att skapa förutsättningar för näringslivet att på naturlig väg öka produktionen och förändra dess former. På detta område finns ju de klassiska ideologiska motsättningarna mellan å ena sidan socialismen och den statliga verksamheten och å den andra tron på effektiviteten och dynamiken i det enskilda näringslivet — jag vill också tilllägga det enskilda näringslivets små enheter i kooperativ samverkan. Det är också samhällets uppgift — och detta är en viktig sak — att skydda den enskilde individen så att förändringarna i samhället, som i detta fall får förut sättas syfta till hela samhällets nytta, inte drabbar enskilda eller grupper. Det har tyvärr varit så förr i alltför stor utsträckning, och vi har faktiskt hittills vetat alltför litet om detta förhållande. Dessa svårigheter måste bäras solidariskt av samhället. I dagens Sverige är detta enligt min mening mest en praktisk fråga och inte en ideologisk. Centerpartiet har för sin del ända sedan 1930-talet slagit vakt om den fulla sysselsättningen och tryggheten i anställningen. Om denna målsättning vittnar ju även detta utskottsutlåtande. Centern godtar således regeringens anslagsäskanden över hela linjen beträffande de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna och den stora ökningen på omkring 45 procent av arbetsmarknadsutgifterna, orsakade dels av bättre förmåner, dels av stöd till handikappade och till svårflyttad arbetskraft, som vi under flera år motionsledes påyrkat, dels ock av den större omfattningen av arbetslösheten. Det pekas ofta på att den statistiska arbetslösheten i vårt land är mycket låg, den lägsta i världen. Men om man räknar med den arbetslöshet som inryms i beredskapsarbetena och i omskolningen — de allra flesta av dem som deltar i denna verksamhet saknar ju ordinarie arbetsuppgifter — får vi en något annorlunda bild. Vid detta tillfälle vill jag också framhålla, att jag anser att vad regeringen på sistone gjort för att öka sysselsättningen genom att frisläppa investeringsfonderna för ökade industriinvesteringar och att möjliggöra ytterligare bostadsbyggande är riktigt. Från vår sida uttalades redan vid årets början att vi behöver föra en mera aktiv konjunkturoch arbetsmarknadspolitik än vad regeringen synes vilja föra. Herr talman! Trots enigheten rörande principerna om anslagen till arbetsmarknadspolitiken är centerpartiets representanter ändå antecknade för inte mindre än 20 reservationer till förevarande utskottsutlåtande. Dessa reserva tioner berör dels ökade insatser inom lokaliseringspolitiken, dels ökade insatser för stöd åt glesbygderna. Centerpartiet har i motionsparet I: 551 och II: 718 fört fram glesbygdsfrågorna i förgrunden och redovisat en rad förslag, som vi i vissa fall kan besluta om utan mera ingående utredningar och med ganska omedelbar verkan, samt föreslagit en parlamentarisk utredning som skall sikta på att lösa glesbygdsfrågorna på sikt. Herr Gustafsson i Skellefteå har alldeles nyss redogjort för vilka frågor den mera långsiktiga utredningen bör ta upp till behandling. Jag kan därför förbigå den saken. Vi inom centerpartiet menar att frågan om en utredning angående glesbygdsfrågornas behandling i framtiden är en stor politisk fråga. Därför bör utredningen vara parlamentarisk. Men den behöver inte vara och bör inte vara ett hinder för att vidta omedelbara åtgärder. Tvärtom bör sådana åtgärder vara utomordentligt värdefulla för att bedöma den politik som bör föras på sikt. Jag hänvisar till den mycket nyttiga försöksverksamhet som bedrevs samtidigt med arbetsmarknadsutredningen. I statsverkspropositionen = föreslår Kungl. Maj:t vissa åtgärder av huvudsakligen social natur för glesbygdsbefolkningen. Bland annat talas det där om åtgärder under en Öövergångstid. Inom vårt parti reagerar vi mot detta uttalande. Underförstått innebär det nämligen att områdena så småningom skall lämnas öde och förslummas. Glesbygderna avskaffas på det sättet att de blir ödebygder. Det får inte ske. Vi måste vårda vårt land och vårt landskap! De av regeringen föreslagna åtgärderna syftar till att främja hemarbete, främst för äldre personer, och att åstadkomma en förbättrad social service för dessa människor. Sådana åtgärder är naturligtvis nödvändiga och mycket välkomna. Men det primära för att få det nödvändiga befolkningsunderlaget är att försöka skapa nya sysselsättningstillfällen, och på den punkten innehåller statsverkspropositionen just inga väsentliga förslag. Det har sagts både länge och väl att vad som skall göras bör göras omedelbart. Vi kan inte lösa glesbygdsproblemen med över hela riket generellt verkande medel; det fordras särskilda åtgärder för det. Vi har också från vår sida sedan lång tid framhållit detta både här i riksdagen och på andra håll. Statsrådet Rune Johansson har också uttalat det både här i kammaren och ute i landet. Riksdagsmän från olika partier har sagt samma sak på olika platser, när detta har passat. Kommunalmän har enigt och över partigränserna i vissa fall beslutat om ganska uppseendeväckande kommunala åtgärder för att komma till rätta med en utveckling som inte ansetts acceptabel. Förvaltningsutskottet i mitt hemlän har t.ex. enigt uttalat sig för en rad utvidgningar av bl.a. lokaliseringspolitiken. Samma frågor har vi fört fram i våra reservationer till föreliggande utskottsutlåtande och i andra utlåtanden som behandlas här i riksdagen. Vi har gjort det för att stimulera till en ökad sysselsättning i glesbygderna. Vissa landsting med glesbygder har också gjort stora ekonomiska satsningar. Inom centern har vi den uppfattningen, att det också är en statlig uppgift att vidta sådana åtgärder för att inte glesbygderna inom överskådlig tid skall förslummas till ödebygder. De åtgärder som regeringen föreslagit kan enligt vår mening inte betyda särskilt mycket på sikt. I vissa fall betyder regeringspolitiken tvärtom att glesbygderna ödelägges och avfolkas. Herr talman! Tillåt mig att med ett exempel belysa hurudan situationen är i dag i dessa områden. I länsprognos 67 för Västerbottens län, som min företrädare i talarstolen alldeles nyss åberopade, har länsstyrelsens planeringsavdelning och planeringsråd kommit fram till att Lycksele kommunblock, om det skall kunna behålla sitt nuvarande befolkningstal på omkring 15 000 personer, år 1980 måste ha inte mindre än 3 100 nya arbetstillfällen. Vid framräkningen av denna siffra har man förutsatt att det befintliga näringslivet under denna tid spontant skall utökas med 800 nya arbetstillfällen. Om man räknar med 3 familjemedlemmar per sysselsatt, kommer man fram till att nästan 10 000 personer, eller två tredjedelar av det nuvarande befolkningsunderlaget i Lycksele kommunblock, behöver försörjas genom nya arbetstillfällen om 10 å 12 år. Ändå är det fråga om en så pass stor, välordnad och dominerande ort inom sitt område som Lycksele. Länsstyrelsen uttalar att den är en stödjepunkt för hela Västerbottens inland, och det vill också jag gärna understryka. Detta ger väl en blixtbelysning av hur angeläget behovet av omedelbara åtgärder är. Professor Erik Bylund i Umeå, som på regeringens uppdrag utreder glesbygdsfrågor, har vid flera tillfällen offentligt uttalat att åtgärder nu inte får dröja. De måste vidtas omedelbart. Det har också sagts att det nu inte heller behövs några flera utredningar, utan att omedelbara åtgärder kan vidtas. Vi får inte bara stanna vid prat om dessa åtgärder. Det har förekommit alltför länge. Vi måste nu försöka göra något. Jag måste emellertid med bedrövelse konstatera att socialdemokraterna är negativa och i utskottsutlåtandet över hela linjen har sagt nej till de åtgärder vi föreslagit. Man hänvisar till glesbygdsgruppen inom kanslihuset och till de förslag som denna kommer att lägga fram. Jag tycker dock att denna grupp hittills inte visat någon större fantasi och aktivitet, i varje fall inte på ett sådant sätt som kommer till uttryck i mera betydelsefulla förslag till riksdagen. Nej, herr talman, låt oss medan tid är pröva en del åtgärder och se om de kan göra någon verkan! Detta är en fråga om god vilja — låt oss visa den! Jag tror att den finns hos flertalet av vårt folk. Det är inte någon landsbygdsromantik jag nu pläderar för. Det är inte fråga om att »varje liten by», såsom det ibland brukar heta, skall bestå i framtiden. Det gäller om ett så pass talrikt befolkningsunderlag kan bo kvar i dessa områden, att man kan behålla de tätorter som oundgängligen behövs för en rimlig service till skäliga kostnader. Om inte detta blir möjligt och samhället ändå vill ge de människor som av någon anledning önskar bo kvar en rimlig service, tror jag att kostnaderna härför blir oskäligt höga, men vi måste väl ändå acceptera dem. Jag vill gärna fråga varför socialdemokraterna här i riksdagen är, enligt min uppfattning, så kallsinniga mot försöken att åstadkomma något väsentligt på detta område när de ändå talar så vackert om solidaritet. Jag gissar att detta kommer att bli ett tema i förstamajdemonstrationerna om några dagar. Det är i detta sammanhang fråga om ett stöd för självhjälp, vilket jag tror att samhället kommer att tjäna på om det ges i rätt tid. Jag tror också, herr talman, att högern, som i utskottsutlåtandet i vad gäller lokaliseringspolitiken och åtgärderna för glesbygderna, med undantag för utredningskravet, i stort sett följer regeringslinjen, skulle gå med på många av de åtgärder som partiet nu vänder sig emot, såvida socialdemokraterna kunde acceptera dessa åtgärder. Jag tror inte att högern under sådana förhållanden ensam skulle vända sig mot dem. Jag skall inte gå in på någon redovisning av de många reservationerna. Herr Henning Gustafsson har alldeles nyss redogjort för åtskilliga av de reservationer som föranletts av vår partimotion och som vi gemensamt ställt oss bakom. Också andra talare kommer att beröra en del av reservationerna. Jag skall emellertid ändå ta upp några av dem. I reservationen 2 framhålles i likhet med vad som motionsvägen anförts angelägenheten av en nära samordning mellan naturvårdspolitiken och jordbrukspolitiken, särskilt i vissa delar av vårt land. Det torde vara ett för samhället förhållandevis billigt sätt att hålla vissa bygder öppna och i kultur. Stöd via arbetsmarknadspolitiska åtgärder till upprustning av ekonomibyggnader i vissa fall och hjälp med en mera marknadsanpassad = driftinriktning skulle betyda att svårplacerad arbetskraft kunde få en rimlig försörjning. En allsidig produktionsrådgivning även när det gäller andra områden än jordbruk skulle vara värdefull. I reservationen 12 tas frågan om halvskyddad sysselsättning på småbruk upp. Yrkandet tar sikte på områden där ett jordbruksstöd inte kan erhållas och på äldre personer som endast står till den lokala arbetsmarknadens förfogande. Utskottet anser att detta alternativ inte alltid ter sig attraktivt ur mottagarens synpunkt. Ja, det är möjligt att stödet inte alltid ter sig attraktivt, men det är ett alternativ som vederbörande har att välja om det särskilda äldrestödet med sina villkor och inskränkningar inte förefaller tilltalande. Personen i fråga kanske inte vill se sina åkrar läggas för fäfot. Det finns måhända inget annat sysselsättningsalternativ än detta, och vederbörande kan inte fördra att gå så sysslolös som det föreslagna äldrestödet stipulerar. Varför skall då inte samhället ge honom möjligheten att utföra en både för honom och samhället meningsfylld sysselsättning? Samhället bör inte uppträda som förmyndare i ett sådant fall. Det av oss framförda alternativet blir också billigare för samhället än det föreslagna äldrestödet. Som herr Gustafsson i Skellefteå nyss sade bör ifrågavarande möjligheter stå öppna även för t.ex. en lanthandlare, som genom att utnyttja dessa möjligheter kan upprätthålla en service som i annat fall skulle gå förlorad för bygden. I reservationen 9 fullföljs ett yrkande om företagsutbildning enligt arbetsmarknadsstyrelsens petita. Företagarutbildning är också en mycket viktig angelägenhet som borde ägnas ännu mer uppmärksamhet i lokaliseringspolitiken. Denna fråga kommer emellertid att tas upp i samband med behandlingen av frågan om företagareföreningarna, varför jag i detta sammanhang inte går närmare in på saken. I såväl centerns partimotion som i enskilda motioner från centerhåll har föreslagits att rörelsekapitalet skall inräknas i stödunderlaget för lokaliseringslån. Behovet av rörelsekapital kan variera betydligt för olika slag av produktion. I vissa länder anses det nödvändigt att inkludera rörelsekapitalet i totalbilden för att få en bättre överblick över företagets förutsättningar och behov av stöd. Talrika fall där förhållandena är desamma torde finnas inom lokaliseringspolitiken. Beslut om kapital till investeringar och rörelsekrediter bör i framtiden kunna beslutas av samma myndighet. De möjligheter till större stöd än två tredjedelar av stödunderlaget — detta är den huvudregel riksdagen fastställt för lokaliseringsstöd — bör tillvaratas i större utsträckning inom områden med stor arbetslöshet och ensidigt näringsliv. Dessa frågor tas upp i reservationen 17. Från vårt håll har under många år framförts kravet att investeringsfonderna skall användas som ett medel i lokaliseringspolitiken. Ett sådant förfarande tillämpades ju tills för cirka två och ett halvt år sedan. I reservationen 19 anges andra åtgärder som vi anser bör prövas. Vi nämner bl.a. särskilda riskmedel, gynnsamma <avskrivningsregler för företag som vill aktivisera kapital i glesbygderna, en utökad före tagarutbildning, vidgade möjligheter till enskilda, kommunala och statliga beställningar. I reservationen 22 yrkas ett förslagsanslag på 150000 kronor för att till arbetsmarknadsstyrelsen knyta två kvalificerade arbetsmarknadskonsulenter med uppgift att biträda företagen inom glesbygdsområdena i frågor som gäller beställning och avsättning av produkter. Kungl. Maj:t har föreslagit att två befattningshavare skall gå glesbygderna till handa beträffande den sociala servicen. Ännu viktigare är emellertid att staten engagerar sig för att söka skapa varaktiga sysselsättningsmöjligheter och stöder tillkomsten av sysselsättningsobjekt. Lokaliseringsverksamheten måste särskilt för inlandet göras mer aktiv än vad den hittills varit. I reservation 20b tas upp frågan om medelsanvisningen till lokaliseringsstödet. I statsverkspropositionen i år, liksom i tidigare statsverkspropositioner, har inrikesministern redovisat att lokaliseringsstödet har givit en mycket god sysselsättningseffekt. Befolkningsomflyttningen har också minskat mycket kraftigt och det var glädjande att konstatera att det under det senaste året blev en nettoökning av befolkningen i Norrland. Medelsramen för lokaliseringsstödet under femårsperioden fram till 1970 fastställdes genom principbeslutet 1964 till totalt 800 miljoner kronor, varav 300 miljoner kronor i lokaliseringsbidrag och 500 miljoner kronor i lokaliseringslån. Detta innebär alltså per år 60 miljoner kronor i lokaliseringsbidrag och 100 miljoner kronor i lokaliseringslån. Centern framhöll redan då att det ekonomiska stödet måste förstärkas ytterligare. Utvecklingen har givit oss rätt. Behovet av lokaliseringsstöd har visat sig vara större. Framför allt har det framgått att lokaliseringslånen varit alldeles otillräckliga, medan bidragen hittills räckt till mycket väl. Centern har varje år krävt att ramen skulle vidgas. I fjol gick regeringen med på att vidga femårsramen till 900 miljoner kronor, d. v. s. en ökning med 100 miljoner. I år är regeringen med på att vidga ytterligare till totalt 1 miljard kronor, varav 750 miljoner kronor i lokaliseringslån och 250 miljoner kronor i lokaliseringsbidrag. Detta är emellertid otillräckligt enligt vår uppfattning. Vårt förslag är att femårsramen skall vidgas till 1,5 miljard kronor, varav 1,2 miljard kronor i lokaliseringslån och 300 miljoner kronor i lokaliseringsbidrag. Låneanslaget = för nästkommande budgetår är av regeringen upptaget till 200 miljoner kronor. Det bör enligt vår mening föras upp till 300 miljoner kronor. Utvecklingen ställer = otvivelaktigt ökade krav på en aktiv lokaliseringspolitik. Detta är en följd inte minst av strukturomdaningen. Denna kan innebära att en bygd med god tillgång på bostäder, skolor och serviceanläggningar förlorar sysselsättningsmöjligheter. Strukturpolitiken och lokaliseringspolitiken måste enligt centerns mening vara väl samordnade med varandra. Detta ställer ökade krav på lokaliseringspolitiken. Det lokaliseringspolitiska företagsstödet skulle enligt principbeslutet 1964 i huvudsak utgå inom det s.k. norra stödområdet. I övriga delar av landet skulle stödet kunna utgå i särskilda fall. Det stod redan då klart för oss att avgränsningen till det s.k. norra stödområdet inte var lyckad — och även här måste utvecklingen sägas ha givit oss rätt. Lokaliseringsstöd har fått lämnas utanför norra stödområdet med över 20 procent av det sammanlagda stödbeloppet. Detta har varit särskilt markant under det senaste året med den konjunkturdämpning och de företagsnedläggelser som förekommit. Man kan härav dra slutsatsen att en aktiv lokaliseringspolitik bör tillämpas mer enhetligt i olika delar av landet, där sysselsättningsbrist råder men där goda möjligheter finns till förstärkning av näringslivet. Lokaliseringspolitiken bör, vilket centern hävdat, ha samma inriktning i alla bristområden. Åtgärder med gynnsamma verkningar bör få ha sin expansiva funktion över hela landet när så anses erforderligt. Dessa synpunkter talar, enligt vår mening, för en förstärkning av lokaliseringspolitiken. Jag vill nämna ytterligare ett skäl. Jag avser det norrländska inlandet och motsvarande glesbygdsområden, för vilka vi föreslår omedelbara åtgärder. Det är naturligtvis sant att man i sådana områden inte kan klara det nödvändiga underlaget enbart med lokaliseringspolitik, men en förstärkt lokaliseringspolitik har en mycket viktig uppgift. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till de reservationer vid vilka mitt namn står antecknat.

Herr talman! Det hör till den metodik som tillämpas i Sveriges riksdag. att representanter för olika partier stiger upp och talar om att de och deras parti har lyckats prestera det absolut bästa förslaget i den fråga som är uppe till behandling. Man är förmodligen skyldig att uppträda på det sättet. Det innebär naturligtvis också ett konstaterande av att alla andra, som inte följt vederbörande partis motioner eller reservationer, i olika avseenden är omöjliga och saknar en självständig uppfattning. Ibland kallas de extrema; jag vet inte vad de är om de går till vänster i stället för till höger. Herr talman! Det roar mig inte vidare mycket att säga detta, men det var inte heller särskilt roligt att höra på det senaste anförandet.

Programtidningen meddelade att det skulle skaka om oss och tala om att de snabba förändringarna i samhället riktar ökade krav mot var och en av oss beträffande förmåga att ställa om oss och vidareutbiida oss. I Aftonbladet frågade ledaren i går kväll om »kräftgången på ostkusten» skulle fortsätta. Jag ber att få göra några citat: »Längs ostkusten ligger en rad samhällen som under de senaste åren drabbats av mer eller mindre akuta sysselsättningsproblem. Man kan börja med Norrköping i norr och gå till Karlskrona i söder. Och mellan Norrköping och Karlskrona ligger Valdemarsvik, Västervik, Oskarshamn och Kalmar.» Man har fått ersättningsindustrier för nedlagda varv, men varvsarbetarna i Oskarshamn »har en betydligt lägre inkomst än vad de skulle ha haft om varvsdriften hade fortsatt». Ledarens slutsats blir: »En industriell nyetablering är nödvändig, men denna nyetablering bör inte begränsas till enskilda privata företag. Tvärtom torde det vara nödvändigt att satsa på industriella utvecklingsblock med ett stort inslag av samhälleligt ägande.» Så långt tidningsledaren. Finansministern och LO-ordföranden talade i förrgår, om jag minns rätt, tillsammans på Metallindustriarbetareförbundets rikskonferens. Vi går mot ljusare tider, sade finansministern. Bruttonationalprodukten kommer att öka en halv procent mer än vad som beräknats för i år. Industriinvesteringarna ökar mer än beräknat, och den statliga och kommunala investeringstakten kommer att vara hög 1968. Utrikeshandeln ökar. »Allt beror på den hårda satsningen på arbetsmarknadspolitiken med dess rörlighetsfrämjande åtgärder och dess omskolningsverksamhet.» fälle, att om de borgerliga efter årets val skulle överta den politiska makten, skulle löntagarnas inflytande minska. I Norge och i Danmark har de borgerliga övertagit makten. Löntagarnas intressen får där stå tillbaka för andra gruppers önskemål, påstår herr Geijer. Arbetsmarknadspolitiken räcker inte, säger han i alla fall, för att i framtiden upprätthålla full sysselsättning. Den måste kompletteras med en aktiv näringspolitik, blir hans slutsats. Arbetsmarknadsverkets chef sjunger ut enligt en tidning. De:reella förändringarna på arbetsmarknaden är inte särskilt stora, säger han, men. de meddelas som om de vore tio: eller hundra gånger större, varigenom skapas ett PSykologiskt klimat som stegrar den oro människor alltid hyser inför möjligheten att mista sitt arbete. : Om vad TV kallade »Den nya otryggheten» säger han: Vi klarar aldrig vare sig vår sysselsättningstrygghet eller vår standardtrygghet, om vi ger avkall på rörligheten och anpassningen till arbetsmarknaden. : På en konferens som en länsarbetsnämnd kallat till häromdagen berättade en landshövding och värderad ledamot av denna kammare om ' Stann-Anders, han som tidigare var en tillgång på sin arbetsplats, han som medaljerades och fick en aktie vid uppnådd pensionsålder. Men nu är Stann-Anders ett minst lika stort problem som Hopp-Jerka var för några år sedan. Han har inte förstånd att flytta på sig och lära sig något nytt, och går han kvar vid fyllda 45, blir han »äldre arbetskraft» och ett bekymmer för sig själv, för företaget och för samhället. | Därmed, herr talman, nalkas jag det ämne som genom olyckliga omständigheter avskilts från dagens ärende för att behandlas på fredag i kamrarna. Jag vill ändå tillägga att bemälde landshövding varnade för en produktivitetsoch effektivitetsvärdering av mänsklig arbetskraft och efterlyste ändrade atti tyder i förhållande till s.k. äldre arbetskraft. På konferensen sades emellertid också att vi måste anlägga sådana värderingar på våra arbetsplatser, att de äldre måste göra någonting helt annat än de förut i livet har sysslat med. Herr talman! Jag har tillåtit mig att plocka litet ur gårdagens tidningar, och dessa referat och de avsnitt av ledarstick som jag drog upp har jag funnit där.

Jag vågar ändå påstå att mitt ganska självsvåldiga plockande med bitar från några dagstidningar uttrycker något väsentligt i dagens arbetsmarknadssituation. TV:s rubrik »Den nya otryggheten» förefaller mig ganska väl funnen. Nog är det förståeligt om kammarens ärade ledamöter, framför allt vid en kommande votering någon gång på kvällskröken, då de upptäcker vad de tar i sin hand när de röstar om statsutskottets utlåtande nr 63, känner en viss irritation. Det är ett utlåtande med 55 beslutspunkter och 24 motiverade reservationer som avgivits med anledning av statsverkspropositionens arbetsmarknadsavsnitt, vilket inte innehåller några väsentliga nyheter, och i anslutning till de 46 väckta motionerna i frågan. Men detta är också en kalejdoskopisk bild, som mycket bättre än en dags tidningsinnehåll erinrar om att det är många som vill försöka bidra med lösningar av ett problem som man uppfattar som angeläget.

Det är säkerligen inte förmågan till ett känslomässigt medvetande om det trängda i en del människors situation som är partimärkt. Men det är begripligt om i ett skärpt läge också tonen skärps i samhället och mellan arbetstagare och arbetsgivare samt mellan politiker. I det sistnämnda fallet spelar naturligtvis det förestående valet en viss roll. Det spills ganska mycket krut på anfall i en fråga som arbetsmarknadspolitiken, där det ändå nu inte finns några delade meningar om mål och medel ur principiell synpunkt. «Diskussionen handlar mer och mer om olika betoningar, ofta föranledda av egna erfarenheter eller av kännedom om situationen i en viss bygd. Herr Gustafsson i Skellefteå talade för en stund sedan om hur regeringen i det pacificerade läget på arbetsmarknadspolitikens område griper sig an med att misstänkliggöra andra partiers goda avsikter. Naturligtvis har han rätt i att det också är en metodik som tillämpas. Jag tänker på det uttalande av Arne Geijer som jag nyss citerade, nämligen att löntagarnas intresse skulle stå tillbaka för andra gruppers önskemål om vi finge en borgerlig regering. Att Norge och Danmark har en borgerlig regering är ett typiskt misstänkliggörande, kanske ett litet försök till skrämselpropaganda som förklaras av valnervositet.

För Sveriges del var motsvarande siffror 3,5 respektive 3,1 procent. Siffrorna har på samma sätt legat högre i Sverige än i Norge under hela året 1967. Norge har haft borgerlig regering under några år, Sverige socialdemokratisk regering i tre decennier.

Jag håller faktiskt med honom om att det egentligen inte kan ha så stort intresse ur rent saklig synpunkt — i varje fall inte på det sätt som frågan ofta framställs, nämligen att det skulle vara ett intresse för oppositionen att svartmåla läget eller för regeringen att skönmåla det. Det enda viktiga just nu förefaller mig vara att så noggrant som möjligt försöka beskriva den verkliga situationen; det är den vi behöver komma åt. Här tror jag att möjligheter i ganska stor utsträckning saknas, och jag vill bara peka på en sak i det sammanhanget. Den kvinnliga arbetskraften riskerar alltid, beroende på kvinnornas speciella förhållanden, att få vara en regulator vid konjunkturskiftningarna. I varje fall är den kvinnliga arbetskraften mycket långt ifrån — jag höll på att säga vårt gemensamt uppsatta mål, men det är att skryta för mycket — målsättningen för svensk arbetsmarknadspolitik: full, produktiv och fritt vald sysselsättning. Den kvinnliga arbetskraften står betydligt längre än den manliga arbetskraften från det målet. Det kunde tyckas som om utskottet borde ha biträtt en kommunistmotion om att varje länsarbetsnämnd skulle inventera arbetslösheten bland kvinnor. Förr eller senare måste någonting sådant ske; det är jag övertygad om. Men det verkliga läget är ju att arbetsmarknadsverket i dag inte när det gäller den kvinnliga arbetskraften har någon differentierad statistik som medger en analys av ett på detta sätt insamlat material. Det innebär således att man inte kan tillgodogöra sig det materialet. Jag hoppas att det med den ökade användningen av datamaskinmetoden skall bli möjligt att lägga upp en ny statistisk bearbetning när det gäller den kvinnliga arbetskraften — det tror jag skulle vara mycket värdefullt — och då tror jag att denna inventering måste göras för att man skall få det stora basunderlaget.

Jag vill alltså ändå dröja vid ett par principiella frågor. Det handlar om samordningen mellan arbetsmarknadspolitiken å ena sidan samt den allmänna ekonomiska politiken och näringspolitiken å den andra sidan. Att det finns ett samband — till och med flera samband — är självklart. Men regeringen har visat en viss benägenhet att begagna arbetsmarknadssituationen till — skall vi säga — en strategisk åtgärd. Ungefär som forna dagars stora härförare vänder man uppmärksamheten mot något annat — mot det enskilda näringslivet och mot enskilda företrädare för näringslivet. Man har gjort det genom att formulera mycket långtgående beskyllningar för bristande socialt ansvar. Jag såg att dessa beskyllningar skall återkomma i förstamajdemonstrationerna på de skyltar man håller på att förbereda. Jag hoppas, att man tänker över den saken än en gång. Ett sådant påstående torde bli mycket svårt för regeringen att verifiera.

Jag tycker att denna fråga är oerhört väsentlig och att den hör till detta sammanhang. Den kanske t.o.m. kommer att utgöra något slags underlag för arbetsmarknadspolitiken i fortsättningen — vad vet jag?

Jag tycker frågan är viktig. Jag skall gärna tillspetsa det och säga: Varför statligt ägande? Man måste hitta klara motiveringar för det, och jag är alldeles övertygad om att de finns. Men motiveringarna måste ju kunna klargöras både i fråga om det statliga företagets betydelse lönsamhetsmässigt sett och i fråga om dess dynamiska bidrag till landets allmänna utveckling på lång sikt. Men det finns i hög grad anledning att också ta upp frågor som i varje fall reservationer till detta utlåtande berör. Jag tänker på det sociala ansvar som i stor utsträckning åvilar vissa företag. Man måste säga att ett socialt ansvar åvilar LKAB i Norrland, statens järnvägar, post och telegraf, fastän vi kanske inte tycker att de affärsdrivande verken riktigt uppfyller fordringarna därvidlag. Men eftersom jag egentligen inte tycker att frågan om samhälleligt och/eller enskilt företagsägande behöver behandlas i samband med statsutskottets utlåtande nr 63, skall jag inte närmare gå in på den. Jag har dock haft ett behov av att klargöra att det finns motsättningar i botten men att det i fråga om den politik vi nu principiellt utformar inte föreligger några motsättningar. Det vi här behandlar är vi alltså i princip ense om.

Vi är nu inne på den andra halvan av försöksperioden, och departementschefen föreslår att den ursprungliga ramen nu för andra gången skall höjas. Vi anser från högerpartiets sida att det är väl motiverat och biträder utan vidare förslaget. Jag vill starkt understryka vad utskottet säger i näst sista stycket på s. 21 i utskottsutlåtandet.

Det är många motioner som behandlar frågan om att vidga det geografiskt avgränsade stödområdet. Vi har från högerpartiets sida motionärer som därvidlag är ute i goda ärenden men tyvärr inte fått stöd av sina representanter i utskottet. Några vill att Kalmar län med undantag av Kalmar stad och Nybro skall komma att räknas till stödområdet och detsamma föreslås i fråga om Österlen i Skåne och Stockholms skärgård. Det är ju ingenting som säger att det är fel att önska detta. Men vi har, när vi har haft att ta ställning till dessa önskemål i utskottet, inte velat gå med på att nu ompröva den geografiska avvägningen. Det har tillsatts en lokaliseringsutredning som bl.a. bedömer effekterna av den försöksvis pågående lokalise ringspolitiken. Om de principiella riktlinjerna successivt förändras, torde, såvitt jag förstår, ingen samlad bedömning kunna göras i varje fall inte så att den blir en vägledning i fråga om lokaliseringspolitikens metodik och medel. Det är anledningen till den ståndpunkt jag har intagit i utskottet. Om man, på det sätt som jag citerade ur utskottsskrivningen förut, inom ramen för riktlinjerna punktvis vidtar åtgärder hindrar det inte bedömningen. Detta exemplifieras bl.a. med de långtgående åtgärder man på detta sätt vidtog i boråstrakten — det var väl förra året — fastän denna inte alls hör till stödområdet. Jag vill beröra ytterligare en fråga, herr talman. Urbaniseringsprocessen har ju flera orsaker och prognosmässigt har det gjorts bedömningar av en trolig utveckling. Dessa prognoser har varit vägledande i fråga om storkommunindelningen, i fråga om förslag till länsindelning och i fråga om lokaliseringen till storstadsregioner. De har även varit vägledande för kommunikationsverkens utvecklingspolitik o. s. v.

De blir därigenom verklighet, ibland till och med snedvrider de en utveckling. Jag vill inte säga att det är fel att ändå använda metodiken, men jag tror att man skall uppmärksamma detta. Det resonemanget kan, tycks det mig, tillämpas på utglesningsföreteelsen. Det finns så många exempel: järnvägar läggs ned, skolor och poststationer upphör, affärer läggs ned, det finns inga bussar o.s.v. Samhället liksom tvingar människor att överge sina hem och sin bygd. Det är därför, menar jag, som glesbygdsfrågorna har en speciell karaktär i detta sammanhang. Vare sig glesbygdsargumenten är inmängda med bygderomantik eller inte — jag betraktar det i så fall för min del inte som ett fel om de argumenten finns med i bilden — gäller det i alla fall de av samhällsutvecklingen drabbade människorna. Den enda utvägen för att i någon mån kompensera dem för de samhällsåtgärder som kan ha fått en negativ effekt för dem, är att vidta åtgärder som på något sätt kan mildra stöten. Detta har också, herr Nilsson i Tvärålund, behandlats i ett par högermotioner, och jag har den uppfattningen att de som här motionerat inte minst genom sin starka norrlandsförankring är väl insatta i förhållandena och att de kommit med goda uppslag och idéer. I utskottet har jag, liksom Övriga högerrepresentanter där, velat stödja den reservation nr 19 som herrarna förut talat om och som jag därför inte har anledning att i detalj gå in på. Den behandlar översiktligt just glesbygdsfrågorna. En och annan detalj kan man ha delade meningar om, men avsikten är att få till stånd dels omedelbara åtgärder, dels en utredning som på längre sikt kan klargöra hur problemen skall kunna lösas. Herr talman!

Herr talman! Jag är ledsen att fröken Ljungberg inte kunde finna mitt anförande roligt därför att hon, om jag förstod henne rätt, ansåg mig ensidigt argumentera för centerpartiets förslag. Jag tog mig också friheten att framhålla, att högern följde socialdemokraterna i långa stycken. Nu företräder ju fröken Ljungberg högerpartiet och jag centerpartiet och därför är det väl naturligt att var och en redogör för sitt partis förslag. Att inte jag lyckades framföra centerns förslag så att det kunde uppfattas som någon sorts kabaré för fröken Ljungberg beklagar jag, men jag tror att det är så allvarliga frågor, att ingen vill göra dem till något i den stilen. Högerpartiet följer ju faktiskt socialdemokraterna i många fall, och jag är ledsen att högern inte har biträtt den av oss framförda uppfattningen. Högern har enligt fröken Ljungberg två motioner i det ärende vi diskuterar och jag tror att en av dem inte fick något stöd i utskottet ens från högern. Naturligtvis är jag tacksam för att högerpartiet i år liksom folkpartiet stöder motionen om en parlamentarisk utredning om åtgärder på längre sikt. Det är emellertid också angeläget att vi får till stånd omedelbara och direkt verkande åtgärder, och på denna punkt har högern alltså inte velat följa oss utan föredragit regeringens linje.

Herr talman! Jag beklagar att jag tog upp herr Nilssons i Tvärålund utmaningar, men de kom ju så titt och tätt att det irriterade. Ännu mer beklagar jag att jag inte kunde göra mig förstådd då jag försökte att principiellt motivera varför vi i högerpartiet på vissa punkter har den uppfattning vi har. Den saken har ingenting att göra med varför vi inte har samma uppfattning som centerpartiet, eller varför vi ibland har det och ibland delar socialdemokraternas åsikt. Vi har en uppfattning, och den kan ibland sammanfalla med uppfattningen inom andra partier — på samma sätt som fallet kan vara inom centerpartiet. Frågeställningen varför vi inte alltid har samma uppfattning som centerpartiet är liksom ointressant.
Herr talman! Det är klart att vi har olika uppfattningar. Det intressanta är om våra uppfattningar sammanfaller eller skiljer sig på viktiga punkter.

Herr talman! Till statsutskottets utlåtande nr 63 har jag fogat en blank reservation, som rör den äldre och den handikappade arbetskraften, och jag kommer här att beröra problemen för denna arbetskraft. Jag vill understryka några av de riktlinjer som angavs i propositionen 52/ 1966. Den främsta målsättningen i arbetsmarknadspolitiken är att åstadkomma och bevara full, produktiv och fritt vald sysselsättning. Den skall vidare stärka den enskilda människans ställning på arbetsmarknaden. Men den allt snabbare strukturomvandlingen och konjunkturnedgången har skapat mycket stora problem för den äldre och den handikappade arbetskraften.

Detta bekräftas av att omkring 40 procent av de arbetslöshetsanmälda är över 50 år. Den äldre arbetskraftens problem har under de senaste veckorna diskuterats på konferenser ute i länen. Enligt tidningsreferaten från dessa konferenser har debattörerna kommit fram till att det inte minst hos arbetsgivarna krävs en ökad förståelse för de äldres och de handikappades problem ute på arbetsplatserna. Debatterna har väl medverkat till att vi fått en något mera nyanserad bild av problemen bakom arbetslösheten för denna arbetskraft. Det har sålunda talats om vikten av att företagsledare i det privata närings: livet och även i allmän tjänst bedriver en mera generös personalpolitik, som tar hänsyn till den äldre och den handikappade arbetskraftens situation och anpassar arbetsplatsen efter den arbetskraftens förutsättningar. Det krävs fantasi och omtanke hos företagsledarna för att ordna det tillfredsställande för de äldre, men det går, sade bl.a. direktör Curt-Steffan Giesecke på regeringens konferens om den medelålders och äldre arbetskraftens situation. Jag vill uttrycka förhoppningen att samtliga företagsledare inom sina företag får en alltmera positiv inställning till den äldre och den handikappade arbetskraften. Tyvärr finns det dock i dag många företagsledare och personalchefer som intar en nära nog direkt fientlig inställning mot dessa människor. Samtidigt skall vi komma ihåg att omkring 1 miljon förvärvsarbetande i vårt land är över 50 år. Jag tror att vi mer än tidigare måste ställa det kravet på arbetsgivarna, att de utvecklar arbetsmetoder och arbetsplatser så att även den äldre och den handikappade arbetskraften får möjligheter att deltaga i den direkta produktionen. Den pågående = strukturrationaliseringen får inte ensidigt gå ut över enskilda människor i form av försämrade arbetsoch lönevillkor. Vi kan aldrig acceptera att en liten minoritet får betala det högre välstånd som vi andra får ta del av.

De särskilda beredskapsarbetena är t.ex. inte alltid lämpliga. Med hänsyn till den friställdes arbetsförmåga anlitas då i stället arbetsvården.

Enligt utskottets uppfattning behöver inte riksdagen fatta något beslut i denna fråga, utan sådana medel står till arbetsmarknadsverkets förfogande. Vi vill i detta sammanhang därför endast uttala vår tillfredsställelse över utskottets uttalande och över att arbetsmarknadsverket redan nu har möjligheter att tillfälligt anställa lämplig expertis. Jag vill dock i detta sammanhang påpeka att departementschefen räknade upp anslaget till ersättningar åt experter och sakkunniga med 300 000 kronor till 800 000 kronor. Samtidigt skriver departementschefen att den ökning han föreslår skall förbättra arbetsmarknadsstyrelsens möjligheter att göra företagsekonomiska utredningar i lokaliseringsärenden och att fortlöpande följa utvecklingen i företag som har beviljats lokaliseringsstöd. Efter att ha tagit del av utskottets skrivning på denna punkt räknar dock motionärerna med att även arbetsvården kan utnyttja detta anslag. Beträffande vårt förslag om en utvidgning av begreppet »företagare» inom den halvskyddade verksamheten har utskottet vidare skrivit förhållandevis positivt. I anslutning till vårt förslag att stödet även skall kunna utgå inom kommunal tjänst skriver utskottet bl.a. följande: »Skäl talar för en övergång inom sådan tjänst från arkivarbete till halvskyddad sysselsättning. Kungl. Maj:t bör därför med beaktande av de erfarenheter som översynen av arkivar betsverksamheten kan ge pröva en sådan anordning.» Frågan om skyddad verksamhet i statlig tjänst bör enligt utskottets mening prövas i samband med arkivverksamheten. Vi motionärer hoppas att översynen skall ge till resultat att företagarbegreppet på dessa områden kan vidgas, så att det blir möjligt att införa halvskyddad verksamhet inom såväl statlig som kommunal förvaltning. Detta är angeläget i första hand därför att åtstramningen på arbetsmarknaden medfört att arbetssökande, som under normala konjunkturer skulle kunna få arbete på den öppna marknaden, i många fall måst arbetsplaceras inom skyddad verksamhet. De flesta av dessa människor skulle kunna göra en god insats på den öppna marknaden. I övrigt har utvecklingen beträffande den halvskyddade verksamheten hitintills varit blygsam. För närvarande förfogar arbetsmarknadsverket över cirka 280 individuella platser. Alldeles uppenbart är att orsakerna till det ringa antalet i stor utsträckning är att söka i konjunkturnedgången, som ju minskat industrins behov av arbetskraft. Men även vid en konjunkturuppgång blir det säkerligen ytterst angeläget att också åt arbetsgivare i allmän tjänst ges möjligheter att inrätta halvskyddade platser. Inom landstingen bör det exempelvis beträffande vårdoch utbildningsområdena finnas en mängd sysslor, tycker vi, som mycket väl skulle lämpa sig för den äldre arbetskraften och den handikappade arbetskraften. Inom primärkommunerna kan vi också peka på flera lämpliga anställningsområden: kontorsservice, lagerarbete och städning, för att nämna några exempel. Herr talman! Vi avser med vårt förslag inte att på något sätt avlasta ansvaret mot de anställda från arbetsgivarna. Vi anser att företagarna, oavsett om de verkar inom det privata näringslivet eller är i allmän tjänst, har ett socialt ansvar mot sina anställda. Men vår avsikt har varit att på sikt öka sysselsättningsmöjligheterna för ifrågavarande arbetstagare. Jag lovade att jag inte skulle beröra något annat område än det som gäller de handikappades och den äldre arbetskraftens problem. Men jag kan inte underlåta att ta upp en fråga inom ett stort problemkomplex som herr Nilsson i Tvärålund gick in på. Jag skulle vilja instämma med högerns företrädare i debatten som sade att vi skall beskriva det verkliga läget — det är en mycket riktig utgångspunkt för behandlingen av arbetsmarknadsfrågorna. Jag förutsätter också att utskottets talesman kommer att beskriva det verkliga läget för herr Nilsson i Tvärålund, som riktade en rad beskyllningar mot socialdemokratin och regeringen. Jag skulle vilja knyta an till detta verkliga läge. Låt mig ge några uppgifter beträffande årsinkomsterna i mitt hemlän. Jag tycker det kan vara en riktig utgångspunkt i detta sammanhang. 1966 års statistik visar att det fanns cirka 142 000 inkomsttagare i länet. Talrikast företrädda är de lägre inkomstklasserna, under 10 000 kronor.

Vi skall komma ihåg att det är detta krav som i mycket stor utsträckning har varit den drivande kraf ten i rationaliseringsarbetet ute i våra industrier. Den fackliga rörelsen har haft en positiv inställning, som har varit till gagn för hela vårt folk.

Herr talman! En grundläggande rättighet i ett samhälle är rätten till arbete, men denna rätt förvägras många medborgare i dag. I vårt land pågår en ekonomisk och strukturell omvandling, som medför allvarliga påfrestningar på hundratusentals löntagare, jordbrukare och småföretagare. Tryggheten i anställningen, tryggheten i arbetet har blivit en illusion. Särskilt grymt är detta för de människor som trodde på regeringens förkunnelse för några år sedan att man kommit fram till en viss teknik i de ekonomiska sammanhangen och om man bara använde denna skulle sysselsättningsfrågorna för alltid vara lösta i vårt land. I dag finns ingen som längre predikar detta evangelium. Vad som nu återstår är brustna illusioner och verkligheten är bister för alltför många av våra medborgare. Man angriper i dag från borgerligt håll regeringen för det uppkomna läget. Detta anser jag vara ett uttryck för hyckleri. Arbetslösheten är en produkt av det kapitalistiska samhället — det system vi lever i — en produkt av den planlöshet som de borgerliga partierna alltid har slagit vakt om, en produkt av att regeringen har förvaltat det kapitalistiska samhället i stället för att förvandla det i socialistisk riktning.

Vi ställer oss helt positiva till detta, men vi anser att detta inte räcker. Det finns, fröken Ljungberg, delade meningar om mål och medel för att verkligen komma till rätta med den stora och svåra problematiken. Vi menar från vårt håll och har redan tidigare under debatter här i kammaren hävdat att en helt annan politik erfordras — en långsiktig näringspolitik, en planerad strukturomvandling under folkets kontroll. Dagens strukturomvandling inom näringslivet är ofrånkomlig. Vi vänder oss inte mot den utan anser den nödvändig och önskvärd. Vad vi vänder oss mot är att denna strukturomvandling inte genomförs efter ett medvetet, långsiktigt program, ett program som måste omfatta alla slag av investeringar och utbyggnader. Alla förändringar i sysselsättning och i investeringar måste vara kända — inte bara av kapitalägarna utan samtidigt av såväl arbetskraft som samhälle — och de måste vara förberedda på sikt. I dag däremot är det privata kapitalets beslut och planer hemliga. Vårt land befinner sig nu i en utvecklingsfas där tryggheten för medborgaren inte kan garanteras med hittills använda socialpolitiska och arbetsmarknadspolitiska medel; därmed har jag inte alls velat nedklassa dessa. Det är nu inte fråga om endast en vanlig kapitalistisk lågkonjunktur, som kan överblickas i tiden. Kravet på en ny politik växer sig också, förklarligt nog, starkare från dag till dag. Jag vill upprepa vad jag tidigare sagt: Vi måste få till stånd en strukturomvandling under folklig kontroll. De arbetande i näringslivet skall ha bestämmande inflytande över drift, investeringar och ekonomisk planering. Det privata storkapitalets makt måste bringas att upphöra. Vi måste få en helt ny politik som tar sikte på att inte bara reparera redan inträffade skador, utan en politik som har till målsättning att förhindra att skador av denna karaktär inträffar. I dagens läge finns det omedelbara, konkreta, näraliggande åtgärder, som vi anser att man måste vidtaga utöver vad regeringen föreslår. Vi har i denna kammare väckt en motion med nr 64, som tyvärr icke har tagits upp till behandling i detta sammanhang trots att motionen mycket ingående behandlar arbetsmarknadspolitiken. Vi har i denna redovisat en hel rad åtgärder, och jag vill bara nämna några. Först och främst föreslår vi att företagen enligt lag skall vara skyldiga att föra förhandlingar med arbetsmark nadsmyndigheter, kommuner och löntagarorganisationer innan beslut fattas om nedläggning eller förflyttning av företag. De fackliga organisationerna måste ges rätt till representation i företagens planeringsorgan.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 En s.k. vanhävdslag för industrin bör stiftas. Också en kontrolloch klagoinstans bör finnas i form av en näringslivets JO. Ett lagfäst uppsägningsskydd skall införas så att alla löntagare får rätt till sex månaders uppsägning från företagets sida. En arbetsmarknadsfond skall bildas för omskolning, vidareutbildning, flyttningsbidrag och andra för arbetsmarknadspolitiken viktiga uppgifter. Denna fond skall byggas upp genom arbetsgivaravgifter. I avvaktan på en genom arbetsgivaravgifter uppbyggd trygghetsförsäkring, som samordnar de nuvarande otillräckliga och splittrade formerna för ersättning vid avskedanden och arbetslöshet, genomföres en förlängning av ersättningstiden och en höjning av ersättningen från arbetslöshetskassorna. ATP poäng måste också ges vid arbetslöshet. Den sista punkten jag vill ta upp i detta sammanhang — vi får anledning att återkomma till dessa frågor när den motion jag åberopade senare kommer att behandlas är att vi måste åstadkomma avgörande förbättringar av reglerna för avgångsbidrag och permitteringslön och också på detta område överväga lagstiftningsåtgärder. Det skulle vara mycket positivt om vi kunde få in helt nya drag i arbetsmarknadspolitiken. Vi anser att omskolning och vidareutbildning skall ingå som helt normala löpande åtgärder för att ändra och höja arbetskraftens kompetens. Dessa åtgärder skall inte bara sättas in som en sista utväg för den redan arbetslöse eller för den arbetslöshetshotade utan måste i stället bli ett medel för att förhindra att arbetslöshet uppstår. Arbetenas karaktär skiftar med den utveckling som nu pågår inom näringslivet. Därför måste vi också möta detta problem genom att betrakta både omskolning och vidareutbildning som helt normala företeelser. Den planerade strukturomvandlingen som jag talade om är nödvändig för att skapa bättre trygghet, men den är också nödvändig för att folkflertalets otrygghet aldrig kommer att kunna övervinnas så länge vi har den nuvarande ekonomiska maktfördelningen i vårt samhälle. Vi måste skapa en ny socialistisk samhällsorganisation om vi definitivt skall kunna förpassa arbetslöshetens och otrygghetens spöke till en förgången tid. Slutligen vill jag, herr talman, ta upp två av de motioner som nu behandlas i statsutskottets utlåtande nr 63. Med vår motion I: 4 och II: 7 önskar vi bl.a. att en inventering görs av den kvinnliga arbetskraften genom länsarbetsnämndernas försorg över hela landet, eller rättare sagt en inventering av den dolda kvinnliga arbetskraften. Utskottet har avstyrkt vår motion med, som man säger, hänvisning bl.a. till utskottets utlåtande nr 112 i fjol. Med utlåtandet avslog man den gången motionerna I: 518 och II: 651 med samma begäran. Det var två socialdemokratiska motioner, men de var inte mindre riktiga för det.

Jag citerade faktiskt precis som det står. Man hänvisade då till statistiska centralbyråns prognosinstitut, som speciellt hade studerat kvinnorna på arbetsmarknaden, särskilt de gifta kvinnornas förvärvsfrekvens. Detta hade redogjort för sina specialstudier och publicerat dem 1965 och 1966. Nu skriver vi 1968 och faktiskt har ett och annat ändrats sedan dess, ja, t.o.m. sedan 1967. Herr talman! Jag anser inte att tillräckliga skäl finns i år för att avslå vår motion i detta avseende, därför att man därigenom fortsätter att famla i blindo. Eller vågar man inte se sanningen i vitögat för att få en samlad överblick av den dolda arbetslösheten bland kvinnorna i vårt land? Vill man kanske inte göra något så att alla medborgare, alltså även de kvinnliga, så småningom skall få möjlighet till ett önskat förvärvsarbete? Gjorde man en sådan inventering som vi syftar till, hade man faktiskt en bas att stå på, som skulle kunna utgöra en värdefull utgångspunkt för rätt planering av erforderliga åtgärder, inte minst i lokaliseringspolitiskt avseende. Eller vill man helt utestänga dessa kvinnor från att få del av olika slag av åtgärder som man nu i alla fall vidtar för att söka dämpa arbetslösheten i stort? Det är många frågetecken, och jag har ställt frågorna därför att jag tycker att de inte finns redovisade i utskottets utlåtande. I fråga om kvinnornas svårigheter i detta avseende kan jag till ganska stora delar faktiskt vara enig med' fröken Ljungberg som sade att en sådan inventering förr eller senare måste komma till stånd. Skillnaden är bara den att jag vill handla nu, medan utskottet tydligen inte är av den meningen. Det gäller ju »bara» våra kvinnor i samhället, och de får väl vänta som vanligt. Men den motiveringen godkänner inte jag. Jag kan alltså inte finna något acceptabelt skäl till att avstå från den av oss begärda undersökningen, och jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till våra motioner I:4 och II: 7 såvitt nu är i fråga. Det andra motionsparet är I:5 och II: 8. Dessa gäller arkivarbetarna. Här säger utskottet att man väntar på resultatet av den allmänna översyn av arkivarbetsverksamheten som gjorts inom inrikesdepartementet. Detta resultat kommer att läggas fram inom kort, står det vidare i utlåtandet, som är daterat den 18 april i år. Inom inrikesdepartementet har man mycket riktigt upprättat en PM med förslag. Enligt vad som i går eftermiddag upplystes mig kan man inte få ta del av innehållet i dessa förslag, därför att någon slutjustering ännu inte har skett. Innevarande vecka beräknar man kunna sända ut denna PM på remiss. Den 20 februari trodde man i inrikesdepartementet att resultatet av undersökningen skulle vara klart om två å tre veckor. Först vill jag djupt beklaga att vi i dag då vi här i kammaren diskuterar de viktiga arbetsmarknadspolitiska frågorna inte har vetskap om de förslag som snart, kanske redan i denna vecka, kommer att framläggas i detta avseende. Vi kanske är nöjda med dessa förslag, men för dagen kan vi inte uttala oss om dem. Det enda vi kan göra är att lita på att inrikesdepartementet nu blir sannspått, och vi får alltså ge oss till tåls några dagar. Detta kan mycket väl uthärdas; att arkivarbetarna får vänta på de berättigade förbättringar som vi skisserat i vår motion är mycket värre. Jag vill därför, herr talman, uttrycka den förhoppningen att den fortsatta behandlingen. av arkivarbetarnas anställningsoch löneförhållanden inte kommer att fördröjas. Jag har alltså i detta fall inte något yrkande om bifall till vår motion, ef tersom en utredning redan är gjord. Efter studium av de förslag som enligt vad vi hoppas kommer att offentliggöras i veckan får vi emellertid vara beredda på att återkomma till denna fråga.